Herr talman! Efter detta senaste prov på Blenda Littmarcks debattkonst kan jag upplysa henne om att jag inte alls är intresserad av att övertala henne. Jag är intresserad av att visa hur hennes tankevärld ser ut, denna reaktionens tankevärld ur vilken angreppen mot socialtjänstens tänkesätt och principer stammar i dag. Det är därför jag för den här debatten. Nu fick vi någon sorts definition på flummare. Men jag måste be Blenda Littmarck fortsätta att definiera litet mer djupgående. Det går ju inte att säga som hon säger att flummare kan vara litet vad som helst. I stort sett alla som tycker annorlunda än Blenda Littmarck, de är flummare. Flummare är de som dväljs i någon sorts rymd, som hon säger. Vad menar hon med det? Det är ju hon som dväljs uppe i en orealistisk rymd, för hon har inte förstått vilken ofantlig aktivitet socialtjänsten utvecklar utan tvång, utan hon säger att för att kunna ingripa i tid måste man ha mera tvång och mera föreskrifter. Men de 11 000 fallen av unga och barn som behandlas enligt socialtjänstlagen och de 7 700, nära 8 000 som jag sade tidigare, för vilka man gör insatser enligt LVU redan i dag — utan tvång —, är det inte att ingripa? Är det en passiv socialtjänst? Behöver den mera tvång? Och är alla som är kritiska mot detta tvångstänkande flummare? Vad menar Blenda Littmarck med flummare? Menar hon människor som fullständigt saknar förankring i tillvaron, människor som man inte skall ta på allvar, människor som det är på något sätt fel på psykiskt — vad menar hon? Definiera detta begrepp — flummare — som ni inom högern ständigt kastar ur er mot än den ene, än den andre utan att förstå vad det är ni själva talar om!

Herr talman! I lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga föreslås i och med det framlagda betänkandet en del förändringar. Samhällets och socialtjänstens ingripanden för stöd och hjälp åt unga regleras ju både i denna lag och i socialtjänstlagen. De föreslagna förändringarna har fortfarande en inriktning på vård och behandling i öppna former. I tillämpningen av lagar utvecklas olika praxis. ”Insatser på lägsta möjliga omhändertagandenivå” är ett uttryck som förekommer. Detta leder till att man ser olika insatser som en trappa, där man successivt ökar insatsnivån. Det innebär ibland att man inte får barn och ungdomar att komma ur en sned eller felaktig utveckling, utan det blir en upptrappning i takt med att den insats man gjort inte varit tillräcklig. Det är naturligtvis så att frivilliga insatser skall användas i första hand. I vissa situationer skulle dock en kraftfull insats på ett tidigt stadium enligt min mening få bättre effekt. Här måste lagen, och tillämpningen av den, vara sådan att socialtjänsten får handlingsfrihet för att kunna göra den bästa insatsen för den enskilde. I två motioner från centern, nr 2726 och 3124, har vi tagit upp möjligheterna att ingripa enligt LVU. I lagtexten finns ordalydelsen ”allvarlig fara”. Här menar vi att ”fara” skulle vara tillräckligt. På andra ställen föreslår utskottet att sådana uttryck som ”uppenbart lämpligare” ändras till ”lämpligare”. Utskottet skriver att man har förståelse för våra önskemål om möjligheter att ingripa på ett tidigt stadium för att hindra att ungdomar fastnar i missbruk eller annan asocial utveckling. De som är i början av en ”missbrukskarriär” saknar ofta insikt om sina behov av stöd och hjälp för att bryta missbruket. Uttrycket ”allvarlig fara” tillåter inte ingripande i tidiga skeden — eller, om man vill uttrycka det på ett annorlunda sätt: det ger inte tillräckligt utrymme för ingripande i förebyggande syfte. Med den inriktning som utskottet anger ser jag det som en självklarhet att man också gör den formella ändringen i själva lagtexten och stryker ordet ”allvarlig” i uttrycket ”allvarlig fara”. Här kommer man annars även i fortsättningen att finna svårigheter att hävda nödvändiga åtgärder vid tillämpningen, då detta formellt prövas av länsrätterna. Jag säger inte detta därför att socialtjänsten inte skulle göra en mängd olika insatser i alla kommuner ute i landet, utan utifrån den utgångspunkten att det här kommer att bli en formell prövning, och då har ordalydelsen i lagtexten betydelse för dem som har att utföra själva prövningen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation nr 4 i betänkandet 31.

Herr talman! Från socialdemokratisk sida i socialutskottet har vi delat upp dessa betänkanden på det sättet att jag skall säga några ord om betänkande 26, som gäller statsbidrag, och betänkande 30, som gäller missbrukare, medan Aina Westin skall tala om betänkande 31, som rör det s.k. mellantvånget. Jag tror att det är viktigt att från början slå fast att det som rör LVU gäller de unga. Det är där som tvångsåtgärderna diskuteras, och det har aldrig varit någon diskussion om huruvida vi skall använda tvång inom LVU. Det är en helt annan princip som diskuteras på den punkten. LVM gäller äldre missbrukare. Det är en lång historia fram till det att vi fick lagen om dessa missbrukare. Jag vill påminna om att det var en folkpartistisk regering som föreslog en vårdtid på en månad, medan vi i socialberedningen, som då blev tillsatt just för att se över denna lagstiftning, kom att föreslå högst två månader, med en möjlighet att öka det upp till fyra månader. Hur byggde vi då upp denna lagstiftning? Vi sade att grunden är de principer som gäller för socialtjänstlagen. Det står helt tydligt: ”De i 1§ socialtjänstlagen angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol eller narkotika. Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde.” Det betyder att allting skall göras som kan göras inom den frivilliga ram som socialtjänstlagen anger. Men det finns tillfällen då vi måste gå in med tvång — det var vi helt på det klara med. Som alla vet var det långa diskussioner — de pågick i tio år — om hur detta skulle utformas. Den regering som lade fram propositionen var en borgerlig regering. Vi kom fram till att man får besluta om tvångsvård om den enskilde ”till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara” eller ”till följd av missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående”. Jag betonar det sista, eftersom Göran Ericsson säger att det är cyniskt att något sådant inte finns med — men det står alltså i lagstiftningen. Diskussionen gällde huruvida detta skall finnas inom den sociala lagstiftningen eller om skyddet skall ligga inom kriminalvården eller polisen. Jag håller på att det senare är det riktiga. Det bör inte vara en sociallagstiftnings uppgift att skydda närstående — det skall vara annan lagstiftning för det. Men om sådan lagstiftning inte finns blir förhållandet annorlunda, och det var bakgrunden till att vi förde in detta om närstående person. Detta finns alltså redan inskrivet i lagen, Göran Ericsson. I socialtjänstlagens 1 § står: ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Socialberedningen har ju att se över den sociala lagstiftningen. Jag tror att det var Ingemar Eliasson som sade att det dröjer så länge. Ja, men socialberedningen har också att ta ställning till många stora och svåra frågor. Vi har skrivit ett stort betänkande om den psykiatriska sjukvården. Vi för nu en diskussion om LVU och dess innehåll, men vi kommer förhoppningsvis att till hösten kunna komma med en genomgång också av LVM.

Det är ju inte vanligt att vi gör så. Jag har en fråga till centerpartiets talesman, Rosa Östh. Vi var eniga om lagstiftningen om socialtjänsten. Vi var också eniga om LVM. Vart syftar centerpartiet egentligen? Syftar ni till att riva upp de grundläggande principer och intentioner som finns i socialtjänstlagen? Skall ni gå moderaterna till mötes, som i själva verket begär att vi rätt upp och ned skall få den gamla nykterhetsvårdslagen tillbaka? Det var Blenda Littmarck som sade att det inte fungerar som vi vill. Nej, jag tror aldrig att vi får en lagstiftning på detta område som fungerar riktigt som vi vill, eftersom dessa problem är så stora. Det är så svårt att rehabilitera en människa som har blivit gripen, fångad av, slav under drogerna — alkohol, narkotika eller något annat. Jag tror att det är en fullständig illusion att tro att man genom en lagstiftning som i den gamla nykterhetsvårdslagen skall kunna komma till bättre resultat. Det var ju inte så. Sådana resultat åstadkoms inte. Vi vet hur det fungerade. Jag skyller inte helt på lagstiftningen. Jag säger än en gång att det är svåra saker det är fråga om. Men vi skall inte återgå till den gamla nykterhetsvårdslagen, med dess upptrappning i form av förmaning, varning, övervakning och vilande resolutioner, som kunde ligga i flera år med ett resultat som var negativt.

Tror någon här i kammaren att alkoholskadade människor, som befinner sig på samhällets botten och som inte i nämnvärd grad har något självförtroende, under sådana omständigheter stolpar i väg till socialnämnden och pratar med socialsekreteraren? För min del menar jag att det finns anledning att följa den här lagen. Det finns anledning att diskutera detaljer, att ändra paragrafer, men de grundläggande principer som socialtjänstlagen en gång fastlade måste stå fast. I annat fall får vi en helt ny inriktning på socialtjänsten och av vår önskan att hjälpa just dessa människor. Låt mig nämna ytterligare en sak som jag antecknat. Det stod i direktiven att vi skulle vara noga med rättssäkerheten. Det är inte, herr talman och ärade kammarledamöter, vad som helst att beröva en människa friheten. Det måste vara omgärdat av en lagstiftning och av en rättssäkerhet som håller också mot den som står på det nedersta trappsteget i vårt samhälle. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 31 och avslag på de reservationer som finns där. Jag vill också säga ett par ord om betänkandet nr 26, som rör statsbidraget till missbrukarvård m.m. Det har nu under flera år förekommit berättigade motioner i riksdagen om att man skall ändra de stelbenta regler för statsbidraget som nu finns och att man skall ge möjligheter till en större flexibilitet. Nu har vi nått det resultatet i ett avtal mellan staten samt Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Jag tycker att det är en riktig lösning. Men här känner man ju igen hur moderaterna går fram genom att yrka avslag på propositionen om statsbidrag i tron att det skall fungera lika bra utan detta bidrag. Dessutom, herr talman, är det här faktiskt fråga om ett avtal efter förhandlingar mellan berörda parter, och avtal river vi i allmänhet inte upp utan vidare. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 26 och avslag på de reservationer som finns där.
Herr talman! Evert Svensson och jag har fört sådana här debatter många gånger under denna valperiod. Jag vill, herr talman, bara markera från moderat håll att vi inte går till frontalangrepp mot socialtjänstlagen därför att vi tycker att det är ideologiskt nödvändigt, eller därför att det skulle stå i något partiprogram eller vara någon förhärskande princip i vårt parti att göra så. Vi går i våra motioner till angrepp mot de delar av socialtjänstlagen som fungerar dåligt. Vi gör det därför att vi ser hur det ser ut omkring oss. Vi försöker återspegla en verklighet, såsom vi upplever den. Det är ingen illvilja som kommer till uttryck i dessa motioner. Jag vill gärna ha detta sagt, för när man lyssnar på Evert Svensson kan man lätt få intrycket att det är partipolitiska principer och ideologier som är förhärskande. Evert Svensson ställde en fråga till centerpartiets företrädare och undrade om man inom centern är på väg att hamna i armarna på högern. Vad är det för referensramar som Evert Svensson har? I dessa frågor är det medmänsklighet som är referensramen — inte partipolitiska ståndpunkter. Låt mig säga än en gång: Om det är fel att vederbörande slår ihjäl sin hustru, så är det om han slår ihjäl någon annan och alltså begår våld mot tredje person fortfarande ett uttryck för att han är i behov av vård. Det är lika fullt på det sättet att det är vård på institution eller öppen vård som han skall ha enligt nykterhetsstadgan. Han skall icke låsas in i häkte enligt brottsbalkens bestämmelser. Det är litet grand som att kasta puder på eksemet för att dölja eländet, när man resonerar som Evert Svensson gör. Det är här fråga om vård för att komma till rätta med missbruket — vars sekundäreffekter är våld mot annan människa. Och när vi för fram vår uppfattning att det är nödvändigt att se till att vi kan behandla folk inom ramen för LVM gör vi det i medmänsklighetens namn och inte därför att vi är illvilliga mot de utslagna. Det är ju tvärtom!
Herr talman! Jag har svårt att förstå Evert Svenssons indignation över våra två reservationer — en tillsammans med folkpartiet och moderaterna och en tillsammans med moderaterna. Jag kan försäkra Evert Svensson att vårt ställningstagande inte grundar sig på kontakter med vare sig moderaterna eller företrädare för andra partier utan tvärtom kontakt med verkligheten och kontakter med socialarbetarna. Om man upptäcker att det finns brister må man väl kunna rätta till dem! Det måste vara humant. Och syftet med de aktuella åtgärderna är ändå humanitet i ordets djupaste bemärkelse, Evert Svensson.

Herr talman! Det är faktiskt så, Göran Ericsson, att även om man har en god vilja kan den slå fel. Jag har inte anklagat moderaterna för att medvetet vara onda människor i detta avseende. Jag har sagt att ni går åt fel håll. Om den goda viljan slår alldeles fel, har det ingen betydelse att man har denna goda vilja — utan man måste veta i vilken riktning man går. När jag läser moderaternas motion, och också reservationerna, finner jag att moderaternas ståndpunkter nära ansluter sig till den gamla nykterhets vårdslagen. Min fråga har varit: Är det dit ni syftar igen? — Det gör ni uppenbarligen. Min fråga till Rosa Östh var: Är det åt det hållet också centerpartiet skall gå? Då kommer naturligtvis följdfrågan: Står ni kvar vid socialtjänstlagens grundläggande intentioner? Om så är fallet måste ni vara med om att utforma lagstiftningen efter de mål som där är satta och akta er för att föra in tvångsåtgärder i onödan eller tvångsåtgärder som — vilket jag tidigare försökt beskriva — stoppar människor från att komma till socialtjänsten. I grunden är frågeställningen: Kommer människor för att begära hjälp? Vi vet hur svårt det är att få dem att söka upp vårdinrättningarna. Om vi ställs inför faktum att det skall vidtas tvångsåtgärder nästa dag, vet vi att en konflikt uppstår.

Herr talman! Låt mig bara säga, som svar på Evert Svenssons fråga, att vi förvisso inte avser att införa någon ny nykterhetsvårdslag. Men vi har upptäckt att det fanns inslag i den gamla nykterhetsvårdslagen som skulle ha kunnat vara bra att ha i nuvarande lagstiftning — och det är det vi pekar på i vår motion.
Herr talman! Det finns inte något förslag som går ut på att vi skulle gå ifrån intentionerna i socialtjänstlagen. De förslag vi framlägger här syftar endast till att hjälpa de människor som behöver hjälp. Jag kan berätta för Evert Svensson att en socialarbetare sade till mig: Vi har visserligen fått bort tvånget ur socialtjänsten, men vad vi i stället har fått är att vi ser unga människor gå under utan att vi har möjlighet att ingripa — de möjligheter som vi så gärna skulle vilja ha.
Herr talman! Det var precis vad som hände också under den gamla nykterhetsvårdslagens tid. Vi stod då många gånger hjälplösa. I det avseendet har det inte skett någon förändring.

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för socialutskottets betänkande 31 tas utvecklingen av socialtjänstens insatser för ungdomar i samband med kriminalitet eller missbruksproblem upp. Det föreslås olika åtgärder för att effektivisera socialtjänstens arbete och minska riskerna för att ungdomarna skall hamna inom kriminalvården. Förslagen till en mild skärpning av nuvarande lagstiftning när det gäller unga missbrukare har väckt starka känslor inom olika organisationer och också hos enskilda människor. Det är förklarligt. Arbetarrörelsen har alltid bekämpat lydnadsföreskrifter, förmynderi och tvångsbehandling. Man har förordat sociala hjälpinsatser på frivillig bas och kamratstöd. Även lagstiftningen har successivt fått en utformning präglad av mindre tvång och mer frivillighet. När det gäller unga missbrukare finns det emellertid i dag ett glapp mellan frivilliga insatser och — om dessa misslyckas — tvångsomhändertagande med lagens hjälp. Det finns unga människor som själva inte har insikt om hur farligt deras missbruk är, och varken föräldrar eller socialarbetare lyckas förmå dem att sluta. De står maktlösa och tvingas avvakta till dess att förhållandena blir så allvarliga att ett tvångsomhändertagande måste tillgripas. Dessa ungdomar måste få stöd och behandling i ett tidigare skede och i mindre ingripande former än vad som nu är möjligt när de själva inte förmår eller vill bryta en destruktiv utveckling. Herr talman! Det är mot denna bakgrund och faktiska situation som vi skall se de förslag vi i dag skall ta ställning till. Jag skall nu kommentera några av de reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande. Jag gör det med utgångspunkt i de olika lagförslagen. När det gäller nya behandlingsåtgärder enligt LVU föreslås i propositionen att denna lag kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för socialnämnden att fatta beslut om att den unge skall hålla kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson och/eller att han skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Detta skall kunna ske även om samtycke inte har lämnats av den unge själv, om han fyllt 15 år, eller hans vårdnadshavare. Reservation 1 från vpk är föranledd av ett flertal motioner som från olika utgångspunkter tar upp dessa frågor. En grupp motionärer yrkar av principiella skäl avslag på propositionens förslag. Man anför bl.a. att förslaget strider mot socialtjänstreformens principer om frivillighet och självbestämmande för den enskilde. Tvång, menar man, leder ofta till motstånd från den som berörs, vilket i sin tur kan få till följd att krav förs fram på ytterligare tvång. Herr talman! När socialtjänstlagen och LVU antogs diskuterades bl.a. frågan om behovet av att kunna tillsätta en kontaktperson för barn och ungdomar även utan samtycke av den unge eller hans föräldrar. Utskottet avstyrkte då ett motionsförslag i den riktningen, med hänvisning till att det var ett avsteg från frivillighetsprincipen. Utskottet ansåg att det måste finnas särskilda, tungt vägande skäl för att göra ett sådant avsteg. Sådana skäl fanns inte vid den tidpunkten, och de framgick inte heller av den motion som då behandlades. Nu har det visat sig, vilket också konstateras i propositionen, att det inte har varit möjligt för socialtjänsten att med hjälp av enbart olika slag av frivilliga insatser ersätta bortfallet av de åtgärder för barn och ungdom som tidigare kunde vidtas oberoende av samtycke. Med stor sannolikhet har detta lett till att fler unga lagöverträdare än tidigare nu tas om hand inom kriminalvården i stället för att ges vård inom socialtjänsten. Enligt utskottet är detta en utveckling som med all kraft måste stävjas. Utgångspunkten bör naturligtvis vara att unga lagöverträdare skall tas om hand inom socialtjänsten, som har betydligt bättre behandlingsmöjligheter än kriminalvården när det gäller underåriga med olika slag av sociala problem. Om ungdomar ådöms skyddstillsyn på grund av brist på behandlingsmöjligheter för socialtjänsten måste man enligt utskottet vara beredd att se över reglerna för socialtjänstens insatser. Utskottet vill också framhålla att det egentligen aldrig har rått några delade meningar om att socialnämnden genom tillämpning av LVU måste ha möjlighet att ingripa till en underårigs skydd, även om detta innebär avsteg från frivillighetsprincipen. När det gäller barn och ungdom har det varit fråga om vilka åtgärder som skulle få vidtas och inte om tvångsåtgärder alls kunde accepteras, som när det gäller vuxna missbrukare. Utskottet tillstyrker de föreslagna kompletteringarna av LVU. Enligt vår uppfattning är det viktigt att framhålla att de möjligheter som nu ges till socialnämnden, att besluta om vissa åtgärder utan den enskildes samtycke, aldrig får utnyttjas rutinmässigt. Det måste naturligtvis ske en ingående prövning av vilka andra möjligheter som finns att motivera den unge missbrukaren för en frivillig behandling. När alla dessa försök har misslyckats skall socialnämnden emellertid kunna besluta om att den unge skall hålla kontakt med en kontaktperson eller delta i behandling i öppna former. Herr talman! Det är naturligtvis alltid svårt att hitta en lämplig avvägning mellan frivillighet och tvång. Men att bara av principiella skäl, för att man är emot alla slag av tvång, lämna en ung människa åt sitt öde och låta föräldrar och vänner passivt åse en fortsatt vandring mot allt grövre missbruk kan enligt min uppfattning aldrig vara riktigt. Jag yrkar med det anförda avslag på reservation 1. I reservation 2 från vpk föreslås införandet av socialförsäkringstillägg, SOFT. Enligt utskottet kan detta inte vara ett alternativ till förslagen i propositionen. SOFT måste ses i ett vidare sammanhang, och utskottet vill också hänvisa till socialberedningen, som inom kort kommer att slutföra uppdraget med uppföljningen av socialtjänstlagen. Jag yrkar avslag på reservation 2. Ungdomar i åldern 18-20 år som genom sitt beteende utsätter sig för allvarlig fara kan beredas vård enligt LVU endast om sådan vård är uppenbart lämpligare än annan vård. I propositionen föreslås att kriteriet ”uppenbart” skall utgå, eftersom det kan vara svårt att konstatera att vård inom socialtjänsten inte bara är lämpligare utan även uppenbart lämpligare. I reservation 3 avstyrks förslaget av principiella skäl. Reservanterna anser att nya tvångsmöjligheter inom ramen för LVU kommer att minska förtroendet för socialtjänsten. Enligt utskottet bör utgångspunkten vara att socialtjänsten och inte kriminalvården skall ta hand om unga lagöverträdare. Detta bör också gälla den något äldre åldersgruppen. Förslaget ligger också i linje med socialberedningens uppfattning. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 från moderaterna och centern föreslås att kriteriet ”allvarlig fara” skall utbytas mot ”fara” när det gäller de allmänna förutsättningarna för ingripande med stöd av LVU. Propositionen tar inte upp denna fråga. Men de olika förslag som läggs fram i propositionen syftar alla till att bereda ungdomar med anpassningssvårigheter vård inom socialtjänstens ram. Dessa förslag, menar utskottet, tillgodoser syftet med reservanternas förslag, även om det formella tillvägagångssättet är ett annat. Vi anser också att det finns anledning att avvakta dels de erfarenheter som man nu får med de föreslagna förändringarna, dels socialberedningens översyn av LVU. Jag yrkar avslag på reservation 4. Så till moderaternas reservation 5, som tar upp vårdtidens längd. Man föreslår att det inom ramen för LVU bör stadgas en lägsta vårdtid om tolv månader som kan förlängas beroende på uppnått behandlingsresultat. Enligt nuvarande bestämmelser pågår vården tills den inte längre behövs, dvs. tills vidare. Den särskilda omprövning var sjätte månad som är föreskriven beträffande unga som vårdas på grund av sitt beteende ändrar inte detta faktum. I reservationen påpekas att i princip samma missförhållanden som tidigare måste föreligga för att vården skall kunna fortsätta enligt LVU. Av motivuttalanden till LVU framgår att omprövningen var sjätte månad skall avse frågan om de omständigheter som gjort fortsatt vård nödvändig. Häri ligger det enligt utskottets uppfattning en begränsning, och därför är det angeläget att den frågan särskilt belyses i samband med socialberedningens förslag. Reglering av vårdtidens längd är en mycket central fråga för LVU, och därför måste det vara riktigt att avvakta socialberedningens förslag. Jag yrkar avslag på reservation 5. Herr talman! Jörn Svensson höll ett anförande med många ord och långa beskrivningar, men enligt min mening med mycket litet som var konkret, möjligtvis med undantag av att han yrkade bifall till samtliga vpk-reservationer. Jörn Svensson gjorde häftiga utfall mot socialdemokraterna i utskottet, och det må han få göra. Han talade bl.a. om socialdemokraternas ryggradslösa bugningar åt höger, om att socialdemokraterna fallit på knä, osv. Jag tror, Jörn Svensson, att man bör vara litet försiktig med att använda uttryck som ”ryggradslösa bugningar åt höger”. Sådana faller gärna tillbaka på en själv i andra sammanhang. Mig veterligt vänder sig också vpk åt höger ibland. I sitt anförande uppmanade Jörn Svensson vidare kommunerna att inte tillämpa de nya bestämmelser som eventuellt kommer att antas i dag. Jag har den uppfattningen, att om man inte behöver tillämpa bestämmelserna, så skall man naturligtvis inte göra det. Det är väl i alla fall inte fråga om tvång i den bemärkelsen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 31 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det är möjligt att Aina Westin och jag uppfattar ordet ”konkret” något annorlunda. Men jag beskrev i mitt anförande en rad typer av socialpolitiska situationer, bl.a. några behandlingssituationer, och för sökte säga någonting om vad som konkret inträffar om man där beter sig på det ena eller andra sättet. I Aina Westins anförande fanns över huvud taget inga praktiska och konkreta hänvisningar till något behandlingsarbete. Det är Aina Westin som är okonkret, och jag är i så fall mera konkret. Hade jag haft längre tid på mig för att hålla föredrag, skulle jag ha kunnat vara mycket konkret. Men jag skall ställa en fråga till Aina Westin apropå det konkreta. Förslaget om det s.k. mellantvånget har förkastats av alla klientorganisationer, och det har förkastats av alla organisationer av socialarbetare. Då vill jag fråga: Vill Aina Westin hävda att klientorganisationerna och socialarbetarnas organisationer har förkastat detta förslag på grund av principrytteri och på grund av bristande ansvar för unga missbrukare? Och på vilken grund vill Aina Westin i så fall hävda att de har gjort det? Detta påstående blir ju konsekvensen av vad hon sade. Hon vågar tydligen inte vidgå — och tala om — att det är bland praktikerna, bland dem som sysslar med det konkreta arbetet, som de förslag hon står bakom förkastas. Är de principryttare och likgiltiga för unga missbrukares välfärd? Är det därför de motsätter sig det som Aina Westin stöder?

Herr talman! Det är precis som jag sade i mitt anförande: Av olika anledningar har man skilda uppfattningar — också i klientorganisationer och bland socialarbetare, som Jörn Svensson här talade om. Jag vill alltså påstå att det även i dessa grupper finns olika uppfattningar, att det inte är en enhetlig uppfattning. Visserligen har de officiella organisationerna förkastat det här förslaget, men det finns ju andra grupper, som icke har gjort det. Man skall väl i så fall inte generalisera. Vi har också i utskottet blivit uppvaktade av en del organisationer. Men när vi lyssnat till dessa människor har det för mig inte framkommit några ytterligare argument för att man skulle avslå detta förslag. Jag tror att det är oerhört viktigt att man får denna möjlighet att ta hand om dessa ungdomar, att erbjuda dem den här formen av vård i stället för att erbjuda dem kriminalvård, som i praktiken icke är någon vård. Vi får inte stöta bort dessa ungdomar. Vi måste ta hand om ungdomarna, och det gör vi på bästa sätt med den här reformen.

Herr talman! Aina Westin talar om helt andra saker än det jag frågade om. Jag upprepar frågan, och försök nu svara på den! Aina Westin har sett annonsen i Aftonbladet i går, där alla klientorganisationer av någon betydelse och alla socialarbetarorganisationer är emot det s.k. mellantvånget. Svara då på min fråga: Tror Aina Westin att det är på grund av social ansvarslöshet och likgiltighet för unga missbrukare som dessa praktikens människor, som verkligen känner till hur det står till och som arbetar med dessa problem, tar den ställningen? Vad har Aina Westin annars för förklaring till att de gör det? Svara på den frågan och försök inte att förklara bort den med att det finns en liten ultrareaktionär organisation att åberopa. Det tycker jag inte Aina Westin skall göra. Socialdemokrater hör inte hemma i det sällskapet.
Herr talman! Jag tror inte att Jörn Svensson är kapabel att svara på frågan vilka socialdemokrater som skall tillhöra socialutskottet. Jag skulle aldrig, Jörn Svensson, påstå att de som arbetar med ungdomar av detta slag inte har ett socialt ansvar för dem. Naturligtvis har våra socialarbetare det. Men jag kaniinte finna att man med den här reformen, den här förändringen, på något sätt skulle omöjliggöra arbetet för socialarbetarna och klientorganisationerna i fortsättningen.

Herr talman! Jag skall beröra båda de propositioner som nu behandlas i ett sammanhang, bl.a. därför att deras innehåll tydligt visar att regeringen för en sammanhängande och konsekvent politik på detta område. Jag tycker att regeringen med dessa förslag plus de åtgärder som beslutades vid behandlingen av narkotikapropositionen i höstas redovisar en målmedveten, klar och offensiv politik när det gäller missbruksfrågorna. Med de propositioner som behandlas i dag vill regeringen stimulera en utveckling av metoder och kvalitet och ge kommunernas socialtjänst bättre möjligheter att sköta sina viktiga uppgifter i arbetet med ungdomar och missbrukare. Den nya paragrafen i LVU och de föreslagna ändringarna i bl.a. socialtjänstlagen är avsedda att göra socialtjänsten både mer effektiv och bättre rustad för att hjälpa ungdomar ur kriminalitet och missbruk och förhindra en överströmning till kriminalvården. Med det nya statsbidragssystemet vill regeringen ge kommunerna möjligheter att anpassa vården efter lokala behov. Statsbidraget blir inte längre — som det är nu — styrande för valet av vårdformer genom att ekonomiskt gynna t.ex. institutionsvård. Det blir bl.a. möjligt att utveckla mellanformer, som är anpassade till tidiga insatser. Propositionen om socialtjänstens insatser för ungdomar har som utgångspunkt att det är socialtjänsten och inte kriminalvården som skall ta hand om ungdomar med sociala problem. En del av förslagen tar direkt sikte på tidiga insatser och på att motverka att ungdomar döms till skyddstillsyn. Bl.a. föreslås ett tillägg till 12 § socialtjänstlagen, den bestämmelse som anger socialnämndens skyldigheter när det gäller barn och ungdomar. Vidare föreslås att LVU kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för socialnämnderna att besluta om åtgärder som kan beskrivas som ett ”öppenvårdstvång”. Det går inte att bortse från att utmönstringen av de mindre ingripande åtgärderna i socialtjänstlagen har haft betydelse för domstolarnas påföljdsval. Domstolarna ställs ibland inför valet mellan att döma till skyddstillsyn eller att överlämna den unge till vård inom socialtjänsten utan att behövlig vård i praktiken kan genomföras eftersom den unges samtycke saknas. Flera av förslagen syftar särskilt till att minska användningen av fängelsestraff. En särskild fråga är om ungdomar över huvud taget skall kunna dömas till fängelse. När det gäller 15-18-åringar anser jag att man allvarligt bör pröva om det är möjligt att helt utmönstra fängelse ur straffskalan. Det rör sig om en mycket liten grupp — 2040 per år — och de flesta är ungdomar som har stora behov av vård och behandling. Enligt vad jag inhämtat kommer fängelsestraffkommittén i höst att lägga fram förslag som innebär att möjligheterna att döma ungdomar till fängelse inskränks ytterligare. Regeringen kommer att ta upp frågan på nytt. Genom de åtgärder som föreslås i propositionen sker en viss utvidgning av tvångsåtgärderna i LVU. Jag vill understryka att det varken kan tas som intäkt för att minska ansträngningarna att utveckla metoderna i det sociala arbetet eller för att ge upp ambitionerna att motivera ungdomar till frivillig behandling. Behovet av metodutveckling är oförändrat stort och det är också angeläget att slå vakt om socialtjänstens starka prioritering av frivilliga insatser.

Herr talman! Det är naturligtvis mycket god taktik, i synnerhet i efterhand, att attackera moderaterna. Frågan är varför moderaterna ser så positivt på de föreslagna lagändringarna. Det är det verkligt oroande. Jag skall emellertid be att få ställa ett par frågor till statsrådet Sigurdsen. Jag ställer dem väldigt öppet och ärligt och inte, det vill jag betona, i något egentligt polemiskt syfte. Det är frågor som jag har funderat väldigt mycket över. Det s.k. mellantvånget är ett system med föreskrifter och påtryckningar. Hur lätta de sedan blir får praktiken utvisa. Det har lagstiftaren ingen kontroll över beklagligt nog. Klienten är utlämnad åt socialarbetarna i alltför stor utsträckning. Om man nu anser att detta system behövs, rör man sig i något slags egendomligt gränsland mellan frivillighet och tvång. Åtminstone säger mig den lilla kunskap som jag har i detta ämne att det är väldigt viktigt, när man befinner sig i en kontakteller behandlingsfas, särskilt då med en ung människa, att budskapen är klara och inte tvetydiga och att man vet när den akuta situationen inträder och tvånget så att säga måste ta över och blir oundvikligt. Så länge denna situation inte inträder vilar det hela på frivillighet. Vad statsrådet Sigurdsen har föreslagit är någon sorts hybrid. Hur har statsrådet Sigurdsen föreställt sig att detta egendomliga ingenmansland mellan frivillighet och tvång skulle påverka behandlingssituationen? Hur skulle en föreskrift, ett höjt pekfinger, som inte är följt av någon sanktion kunna bibringa den unga människan ökad insikt och bryta igenom den tendens till undanflykter som unga människor har i sådana situationer? Enligt vad jag förstår kan den övervinnas endast med hjälp av en behandling byggd på de principer som socialtjänsten hittills har arbetat efter. Jag begriper inte vad den egendomliga mellanformen skall tjäna till. Den skapar en oklarhet och tvetydighet i budskapet, som kan vara farlig för behandlingssituationen. Till sist vill jag ställa ännu en fråga. Det finns i dag en rad osympatiska stämningar och tendenser ute i det sociala arbetet. Vilka tendenser, dessa eller de motsatta, tror statsrådet Sigurdsen tjänar på att mellantvånget genomdrivs?

Herr talman! Det var inte på grund av någon god taktik som jag kritiserade moderaterna. Det skedde på grund av innehållet i de moderata reservationerna. De har legat till grund för mitt anförande. Av reservationerna framgår klart att det i dessa frågor finns en skillnad mellan moderaterna och övriga partier. Jörn Svensson diskuterar dessa frågor precis som om vi inte skulle ha någon tvångslagstiftning. Han utgår från en förutsättning som inte existerar. Det finns dock två tvångslagar som är kopplade inom socialtjänstlagstiftningen. Vi har socialtjänstlagen, LVU och LVM. Dessa lagar har riksdagen med stor majoritet fattat beslut om. Vad som nu sker är en smärre förändring inom LVU för att man på ett tidigare stadium skall kunna ingripa mot de unga. Det är alltså en förstärkning inom denna lagstiftnings ram. Jörn Svensson talar om att klienten är utlämnad åt socialarbetarna. Ja, men det är man väl oavsett om det är ett samtal enligt socialtjänstlagen, LVU eller LVM? Man sitter inför en socialarbetare. Både Jörn Svensson och jag vet — det har vi bevis för — att människor kan behandlas på olika vis. Tyvärr kan det ibland ske på ett sätt som varken Jörn Svensson eller jag tycker är riktigt. Men att man har en möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium tror jag har betydelse. Jörn Svensson har flera gånger sagt att det ju inte finns några sanktioner. Nej, det finns inga och det skall inte finnas några sanktioner. Jag skulle vilja fråga Jörn Svensson, om han tycker att det borde finnas sanktioner. Här skall man göra försök, och om de helt misslyckas får man ta upp det här i socialnämnden igen. Man kanske får ändra på behandlingsprogrammet som man har diskuterat sig fram till. Man får försöka på olika vägar för att ändå kunna ta tag i den här unga människan, så att man kanske förhindrar ett omhändertagande med placering i behandlingshem. Jag tycker att det är ett humant sätt att kunna minska risken för ett omhändertagande längre fram för den här unge. Det tjänar alltså sitt syfte. Jag tror inte att den här ändringen av LVU, Jörn Svensson, kan hänföras till någon av de olika tendenser som finns ute i samhället, utan den är en uppstramning av en lagstiftning som vi tyvärr måste ha. Vi inser att de här kompletteringarna till socialtjänstlagen med de två tvångslagarna behövs. Därför är det en förbättring av lagstiftningen att vi har möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium.

Herr talman! Nu måste jag säga att Gertrud Sigurdsen återigen, så fort man fördjupar sig i ett resonemang med henne, ger anledning till oro och osäkerhet inför hennes egentliga avsikt. För hur kan hon säga att utlämnad till socialarbetare är man hur som helst? Det är man inte alls. Har man medborgerliga rättsgarantier är man inte alls så utlämnad som när man vet att det finns befogenheter att hota med föreskrifter eller tvång som inträder på ett tidigare stadium än vad som hittills har gällt. Det är ju precis idén med Gertrud Sigurdsens åtgärder. Nog är man mer utlämnad, ju större befogenhet att ingripa i ens liv socialarbetaren enligt lagen har, och det är väl inte likgiltigt när denna gräns passeras. Jag vill försöka förtydliga min fråga, för jag tycker inte att jag får något svar, och det oroar mig också. Det är precis som om Gertrud Sigurdsen inte förstår den situation som hon försätter människor med problem i och också socialarbetare.

Man för ju in ett annat tänkesätt. Man förändrar ju förhållandet mellan behandlare och behandlad på det sättet. Jag skulle vilja veta hur Gertrud Sigurdsen föreställer sig att detta påverkar behandlingssituationen. Jag kan inte tänka mig att det påverkar den på annat sätt än negativt. Det skapar förvirring, det skapar oklarhet. Slutligen vill jag upprepa min fråga. Det hårdare politiska klimatet har lett till att det också blivit en hårdnande attityd mot fattiga och utslagna. Är det inte i själva verket dessa tendenser, som också finns representerade i vissa kretsar ute på socialförvaltningarna, som gynnas av allt tal om s.k. uppstramning?
Herr talman! Jag kan inte göra något åt att Jörn Svensson inte litar på mig eller är orolig för vad jag har i bakfickan, så att säga. Men efter att ha lyssnat på den här debatten vet jag ju att det är många som har fått frågor av Jörn Svensson, och Jörn Svensson har sedan gått upp och sagt att han inte får något svar. Jag tror inte jag kommer att ha större framgång än övriga ledamöter har haft när det gäller att besvara Jörn Svenssons frågor. Jag tycker att det klart framgår av propositionen och av socialutskottets betänkande vad det är som avses med öppenvårdstvånget. Återigen vill jag säga till Jörn Svensson att Jörn Svensson diskuterar utifrån en verklighet som inte finns. Vi har tvångslagar inom sociallagstiftningen. Det är alltså ingen ny tvångslag som införs, utan det gäller förändringar i en av tvångslagarna.

Herr talman! Det mesta kanske nu är sagt i fråga om socialtjänstens insatser för ungdomar, men jag vill ändå framhålla några skäl till vårt förslag om avslag på ett avsnitt i proposition 171, vilket framförts i motion 3123. Det gäller socialnämndens möjlighet att besluta om kontaktperson och behandlingsprogram. Socialtjänstlagstiftningen utreddes i tio år, remissbehandlades och bereddes i tre år och riksdagsbehandlades i nästan ett år. Den var alltså väl förberedd. Trots detta beslöt vi här i riksdagen om en omedelbar uppföljning, eftersom lagen hade karaktären av ramlag och eftersom det handlade om stora och djupgående förändringar. Beträffande lagen om vård av unga motionerade jag själv om en uppföljning, då jag funnit stora regionala skillnader i tillämpningen av den gamla lagen och ansåg att man därför måste vara extra uppmärksam när reglerna ändrades. Ikraftträdandet av hela lagstiftningskomplexet sköts upp ett år för att vi skulle kunna nå enighet även om vissa tvångsåtgärder mot vuxna missbrukare. I fråga om LVU fanns vid riksdagsbehandlingen den 3 juni 1980 tre ändringsförslag. Det första var en centermotion om att förvaltningsdomstol skulle kunna besluta om omedelbart omhändertagande för att undvika avbrott i vården och onödiga omflyttningar. Riksdagen biföll detta förslag. Det andra handlade om kravet i min motion om en uppföljning. Det har riksdagen också godtagit. Den tredje ändringen gällde ett förslag i samma motion om barns talerätt. Vid behandlingen på den punkten klargjordes att utredningen om barnens rätt skulle ta upp frågan. Detta var alltså de ändringsförslag som fanns beträffande LVU efter den grundliga beredningen i samband med hela socialtjänstlagstiftningen. Under riksdagsdebatten framkom förslag om avslag på hela lagen, men riksdagen biträdde inte detta. Ingen i denna kammare ifrågasatte vid denna tidpunkt socialtjänstens insatser för ungdomar med problem. Jo, det fanns en moderatmotion som handlade om att kontaktperson skulle utses enligt socialtjänstlagen, men samtliga ledamöter accepterade utskottets motiveringar och hänvisning till utredningen om barnens rätt. Debatten utanför detta hus handlade mest om hur dåligt skydd de mindre barnen skulle få mot misshandel i hemmen m.m. Nu har ju den debatten svängt, och Sverige är anmält till Europadomstolen för att man ingriper för mycket. En viktig princip när det gäller lagstiftningsarbete är att man skall ha bra beslutsunderlag. Därför utreder vi, utvärderar, remissbehandlar osv. Visst skall man snabbt kunna rätta till saker som blivit fel eller ta snabba beslut om en dramatiskt förändrad situation inträffar. I detta fall anser vi att man bör kunna avvakta socialberedningens utvärdering, som är klar i oktober. Missbrukssituationen är oförändrat allvarlig, men vissa tendenser till förbätt ring kan ändå skönjas, särskilt när det gäller ungdomarna. Utvecklingen är liknande i våra grannländer. Socialberedningen har gjort bedömningen att dessa nya bestämmelser inte behövs, likaså en mängd tunga remissinstanser. Enligt vår uppfattning har också lagtekniska betänkligheter anförts mot förslaget. Visserligen har lagrådet lämnat dessa utan erinran, men vi har ändå tagit oss friheten att kritisera att man i samma lag blandar olika indikationer och beslutsvägar. Det var ju det vi ville komma ifrån när lagen antogs. Indikationerna får också bedömas som mycket vida och oklara, och därmed uppstår stor risk för godtycke vid tillämpningen. Den allvarligaste invändningen mot förslaget är dock att det enligt vår mening strider mot grundtankarna bakom socialtjänstreformen, nämligen respekten för människors självbestämmande och integritet. Att återinföra behandlingsskyldighet och kontroll strider också mot vetenskap och beprövad erfarenhet. All forskning visar att de bästa behandlingsresultaten uppnås när den enskilde aktivt deltar. Socialtjänstens uppgift bör i stället för kontroll vara att motivera till behandling. Vi menar att den som använder bra arbetsmetoder också når önskad kontakt med både ungdomar och vuxna. Vi tillstyrker därför att socialtjänstens ansvar förtydligas i socialtjänstlagen. Den uppgivenhet som präglar förslaget om mellantvång kan vi däremot inte ansluta oss till. Jag villi detta sammanhang återvända till vad riksdagen uttalade den 3 juni 1980 i anslutning till det moderata förslaget om kontaktman som skulle förordnas enligt socialtjänstlagen. Jag vill citera ur socialutskottets betänkande 1979/80:44 s. 71. Där anges det som Aina Westin var inne på tidigare, att man bara om det fanns ”tungt vägande skäl” skulle göra avsteg från frivillighetsprincipen. Men utskottet sade också att man ville ”ifrågasätta om en kontaktman som förordnats mot den enskildes vilja kan uppnå några mera påtagliga resultat i sitt arbete, eftersom kontaktmannen ju främst skall utgöra ett personligt stöd för den enskilde”. Man hänvisade vidare till att det var viktigt ”att socialtjänstens egna befattningshavare noga följer de ärenden där samtycke inte kunnat erhållas till åtgärder som bedömts erforderliga. Detta gäller främst underåriga som löper risk att utvecklas ogynnsamt. Här har socialnämnden ett särskilt ansvar, och man måste därför vara beredd att snabbt tillhandahålla andra behandlingsåtgärder eller eventuellt vård utom hemmet om den underåriges situation inte förbättras. Att kontaktman eller annan stödåtgärd åt underårig avböjs får således inte innebära att socialnämnden avstår från att hålla sig underrättad om hur barnets eller den unges förhållanden utvecklas. Att följa utvecklingen i sådana ärenden kan visserligen vara en svår och grannlaga uppgift. Utskottet vill dock understryka att detta inte får avhålla nämnden från att fortsätta sitt arbete med att söka förbättra den underåriges situation.” Ingen har här angivit hur omfattande problemet med icke samverkande ungdomar är. Jag har nyligen tittat på hur många ungdomar som teoretiskt skulle kunna bli aktuella för de nya lagbestämmelserna, dvs. i hur många fall man i dag behövt tillgripa LVU. I mitt hemlän var det tio ungdomar år 1984. Det var inte enbart narkotikamissbrukare utan också alkoholmissbrukare och någon med enbart kriminalitet. Det handlar om knappt en ungdom per kommun. Jag har kollat rikssiffrorna också, och det stämmer ganska bra. Min absoluta övertygelse är att vi skulle kunna göra mer för dessa ungdomar genom t.ex. extra personalinsatser, så att de kan motiveras till tidigare vård eller behandling inom nuvarande lagstiftnings ram. Med risk för att jag uppfattas tillhöra flummarnas skara vill jag ändå — med hänvisning till att jag har erfarenhet av socialt behandlingsarbete sedan 1963 — yrka bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande 31.

Herr talman! Jag skall helt kort försöka beskriva varför dagens förslag till förändring av LVU har mött ett så kraftigt motstånd från klientorganisationer och andra. Jag skall börja med att återge ett uttalande av Landsorganisationen, som skriver: Det är med djup oro som LO noterar upprepade reaktionära attacker mot socialtjänsten. Vi vill uttala vårt avståndstagande från de förslag som framförts t.o.m. av en statlig utredning om åtgärder som utfärdande av lydnadsföreskrifter m.m. Sådana typer av hot eller tvångsåtgärder fanns rikligt företrädda i den tidigare lagstiftningen, men visade sig vara verkningslösa ur såväl förebyggande som rehabiliterande synpunkt. Detta uttalande antogs i mars 1984 av LO:s representantskap. Det är ett klart uttalande, gjort av en organisation där man vet vad myndighetsförtryck innebär för människor och där man vet ur vilket perspektiv man skall se och bedöma människors problem. Vi kan nämligen, beroende på vilken människosyn vi har, se mänskliga problem antingen ur myndighetsperspektivet — som i huvudsak bygger på kontroll över individen — eller ur människoperspektivet, som tillerkänner individen möjlighet till kontroll över sitt eget liv. Myndighetsperspektivet domineras av organisation, auktoritet och regelsystem. Man upprätthåller sin kontroll över individen genom föreskrifter, straff och samhällsskydd. Men kontrollen och straffen skall inte gälla alla. De skall bara användas mot vissa grupper i samhället — emot de utslagna, emot dem som har den allra svagaste ställningen och inte har vare sig pengar, förmåga eller ork nog för att kunna kräva sin rätt. För andra grupper utlovas ökad frihet och mindre kontroll. Så försöker man blåsa liv i det gamla klassamhällets anda, där lydnaden mot överheten var det övergripande målet och där medlen för att nå målet blev översitteri och förtryck, förödmjukelse och förnedring. Allt detta minns man inom LO, och det är detta man vill låta förbli historia. Glädjande nog är det också andra fackförbund som intar samma rakryggade hållning, t.ex. Socionomförbundet och SKTF. Det finns anledning att ställa frågan: Har dagens debatt och betänkande några drag av den här negativa historien? Svaret är enligt min mening ja. Genom de nya behandlingsåtgärder som föreslås öppnar man dörren till historien. Föreskrifter och kontaktperson är inget annat än inslag från de gamla barnavårdsoch nykterhetsvårdslagarna. Det är inte historien fullt ut, men tillräckligt för att många människor och många organisationer med rätta har reagerat mycket kraftigt mot förslaget. Samtliga klientorganisationer har vänt sig mot dessa tvångsoch kontrollinstrument. De gör det för att de ser mänskliga problem ur ett människoperspektiv. Klientorganisationerna är de som har den allra största kunskapen om missbrukande människor. De har också erfarenheter av både de gamla och de nya lagarna. Klientorganisationerna ser nu hur tumskruvsmetodiken åter kommer i dagen. Men det var ju under den tid då vi hade tumskruvsmetodiken i lagstiftningen som narkotikamissbruket växte fram och fick fotfäste. Tillgången till de här tvångsmedlen innebar inte att man var mera framgångsrik än nu i att bekämpa missbrukets utbredning. Alla uppgifter vi i dag har tyder på motsatsen. Det är under de senaste åren som .kampen mot missbruket har varit mest framgångsrik. I dag upplever många kommuner att missbrukare står i kö för att få vård, men antalet vårdplatser är för litet. Klientorganisationerna oroar sig också för att det mödosamma arbete — ofta i det tysta och med mycket små medel — som de utför i och med detta beslut får sig en ordentlig knäck. I dag kan Verdandi, RFHL, ALRO och alla andra i sitt arbete få klienterna att känna förtroende för socialbyrån. De kan förmå en klient att gå dit i förvissningen om att han väljer själv, han bestämmer själv över sitt liv. Han kan vara beredd att följa ett gott råd från en organisation som han känner tillit till. Dagens förslag kommer att urholka förtroendet för socialbyrån och dess tjänstemän. Man kommer inte att på samma vis kunna följa de goda råd man får, för man riskerar ju att bli föremål för tvångsåtgärder. Någon annan bestämmer över ens liv! Den som har egna barn och ungdomar eller kontakter med barn och ungdom är övertygad om det direkt olämpliga i att tvinga unga till olika saker. Svaret från den unge kan bli olika. Antingen låter han lätt sig tvingas och utsätter sin person för den skada som en utplåning av den egna viljan är — denna skada kommer förr eller senare i livet att dyka upp i någon form — eller också svarar den unge med aggressivitet och trots. Ingen skall minsann bestämma över mig! Och så gör den unge saker som han i ett normalt tillstånd aldrig skulle göra. Så trappas tvånget upp, och den beryktade tumskruvsmetodiken är ett faktum. Herr talman! Debatten i kväll har mest handlat om mellantvånget. Det är inte så konstigt med tanke på den debatt som tidigare förts utanför denna kammare. Debatten har emellertid kommit att skymma de positiva inslag som onekligen finns i propositionen. Dit hör förslaget om förtydligande regler om socialtjänstens ansvar för vissa ungdomar. Positivt är också förslaget om möjlighet till underlåtenhet att väcka vissa åtal. Det är åtgärder i tiden — det förtjänar att påpekas. Den plump i socialpolitikens historias protokoll som mellantvånget utgör är emellertid det som man kommer att minnas från dagens betänkande och dagens debatt. Socialtjänstlagen är alltför dyrbar och alltför viktig för att utsättas för denna typ av missgrepp. Vad socialtjänsten i dag behöver är politiskt stöd, resurser och handledning för metodutveckling så att dess intentioner kan förverkligas. Herr talman! Jag yrkar i likhet med Lena Öhrsvik bifall till reservation 1 i betänkandet 31 och i övrigt till utskottets hemställan.